Herr talman! Ann-Christin Ahlberg har frågat mig om jag är nöjd med situationen för våra arbetslösa ungdomar och varför jag inte lägger fram några förslag till åtgärder för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Johan Andersson har frågat mig hur hög ungdomsarbetslösheten ska bli för att regeringen ska vara beredd att öka stödinsatser för unga. Jag svarar på båda interpellationerna i ett sammanhang. Målet för regeringens politik är full sysselsättning. Alla som vill och kan ska ha ett jobb att gå till.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 Vidare har det särskilda anställningsstödets maximala längd förlängts med ett år, och det förstärkta särskilda anställningsstödet för personer i sysselsättningsfasen har permanentats. Regeringen har också tillfört medel för 1 000 nya utvecklingsanställningar inom Samhall för personer med nedsatt arbetsförmåga som befinner sig i sysselsättningsfasen. Där ska ungdomar prioriteras. Satsningar för 2014 innebär också att möjligheterna till programinsatser i sysselsättningsfasen har permanentats. Sammantaget har regeringens satsningar på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden lett till att vi har bland den lägsta andelen långtidsarbetslösa i hela EU. Det är i dag fler unga som arbetar, och sysselsättningsgraden är högre än 2006. Men ungdomsarbetslösheten är trots detta en utmaning för Sverige och har varit det sedan 1990-talet. Det må stämma att antalet unga personer i sysselsättningsfasen har ökat, men å andra sidan utgör de en ytterst liten andel - enbart 1 procent. Dessutom kan det konstateras att antalet unga som varken studerar eller arbetar har minskat sedan 2006 och ligger på en låg nivå jämfört med i många andra länder. För att skapa fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden för unga införde regeringen i mitten av januari ett statligt stöd för anställningar med yrkesintroduktionsavtal. Regeringen föreslog vidare i budgetpropositionen för 2014 fler åtgärder för att förbättra såväl den skolförlagda yrkesutbildningen som lärlingsutbildningen. Alla ungdomar kan få förmedlingsstöd från första dagen i arbetslöshet i form av bland annat väglednings och matchningsinsatser. Arbetsförmedlingen har och beräknas få extra resurser för detta ändamål för åren 2013-2016. Unga som saknar avslutad gymnasieutbildning kan också redan från dag ett i arbetslöshet ta del av studiemotiverande utbildning. Satsningarna bedöms sammantaget ge fler vägar till studier och arbete för ungdomar.

Herr talman! Ingen endaste ung människa ska behöva starta sitt vuxna liv i arbetslöshet, och än mindre fastna i fas 3. Så är det dock i dag: Unga människor fastnar i fas 3 i stället för att få stöd och hjälp redan från första dagen. Unga människor måste få ha framtidstro och kunna förverkliga sina drömmar om en framtid som är ljus. I dag och dagarna framöver är det många ungdomar som hoppas just att deras framtid ska bli ljus. Som ung måste man få känna att man har möjlighet till utbildning eller ett jobb för att så småningom kanske kunna flytta hemifrån och börja sitt vuxna liv, eller kanske få utvecklas till den människa man en gång drömde om att utvecklas till. Det är faktiskt en mänsklig rättighet att få flytta hemifrån som vuxen, tycker jag. Vi socialdemokrater vill att arbetslösa ungdomar ska få hjälp från första dagen om man nu råkar bli arbetslös. Oavsett om det gäller hjälp till studier, jobb eller praktik kan vi aldrig vänta med en ung människa. Vi socialdemokrater vill inte att någon ska hamna i fas 3, oavsett om man är ung eller äldre, men just för de unga är det bedrövligt och riktigt hemskt. Man kan inte försvara det med att det är en låg procent, utan man måste ta på största allvar att se till att varje ung människa kommer i jobb. Ministern säger i sitt svar att för att jobben ska bli fler krävs en politik som bidrar till att skapa fler jobb och att matchningen behöver förbättras. Det håller jag med om. Men fakta talar för sig själva, att regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik, för vi har ju en högre arbetslöshet i dag än när regeringen tillträdde 2006. Då sade Moderaterna att vi hade massarbetslöshet. Jag hörde inte arbetsmarknadsministern säga att vi i dag har en ännu högre massarbetslöshet än 2006, och jag hörde henne inte säga att vi har en än högre massarbetslöshet i dag bland unga människor än när regeringen tillträdde. Vi har fler människor i dag som har fastnat i långtidsarbetslöshet än när regeringen tillträdde 2006. Vad säger eller gör regeringen? Jo, regeringen och Moderaterna ändrar retoriken och tricksar och blandar statistik, så att ni kan förminska ert misslyckande med jobben. Eller kanske det är så att ni har lyckats med att få den höga arbetslöshet som ni kanske vill ha. När man tricksar med siffrorna förvillar man medborgarna om hur det faktiskt ser ut. Om regeringen hade haft en mer aktiv arbetsmarknadspolitik och en vilja, inte en bidragspolitik för redan rika, hade fler kvinnor och män kunnat säga: Hej då, nu går jag till jobbet. I stället tvingas många gå till kommunen och söka försörjningsstöd. Regeringen verkar vara nöjd med sin politik och arbetslivets villkor, utifrån det svar jag fått från ministern i dag. Men vi socialdemokrater ser allvarligt på arbetslivets villkor, som blivit så mycket sämre bara för att vi har en så hög arbetslöshet, något som oroar oss. Jag hoppas att ministern svarar i nästa inlägg på frågan om hon är nöjd med resultatet.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret, även om jag inte är nöjd med det fullt ut. Men vi kanske kan få svaret utvecklat lite grann här under debatten. Bakgrunden till att jag skrev interpellationen var att jag och många med mig hade ganska stora förväntningar på att regeringen i sin sista budget före valet skulle komma med förslag till åtgärder mot framför allt ungdomsarbetslösheten, som vi debatterar nu, men också åtgärder för dem som varit ifrån arbetsmarknaden ganska länge. Men det kom inte särskilt mycket. En annan bakgrund är att jag fick uppmaningar hemifrån att försöka trycka på ytterligare. Jag kommer från en kommun där vi har en ungdomsarbetslöshet på runt 25 procent. I kommunen är vi ganska överens mellan de båda politiska blocken om att satsa kommunala medel för att få ungdomar i sysselsättning. Alternativet är försörjningsstöd eller annat, och det är inte särskilt bra att få en sådan start i livet. Därför har vi sagt att vi ska jobba med att försöka få fram kommunala jobb. Jag förklarade i fullmäktige hemma att regeringen nu har chansen att lägga fram sin sista budget inför kommande val och efter åtta år göra slag i saken för att få ned den höga ungdomsarbetslösheten i landet. Därav mina och våra förväntningar på att det äntligen skulle komma förslag i den delen, men det kom inte särskilt många, knappt några alls. I svaret säger ministern att sysselsättningen har ökat med 250 000 personer. Samtidigt ska vi komma ihåg att befolkningsökningen har varit ganska stor i Sverige under de senaste åren. Här handlar det väldigt mycket om statistik, och Ann-Christin Ahlberg tog upp tricksandet fram och tillbaka med statistiken. Vi socialdemokrater har varit tydliga med att vi kommer att gå till val på en politik som gör att fler unga kommer i jobb. Det handlar naturligtvis om olika insatser. Det handlar om att ingen ung ska behöva gå utan jobb eller praktik. Vi vill få in dem i någon form av åtgärd redan från första dagen så att de inte hamnar i sysslolöshet och därmed besvär. Men precis som ministern själv säger i sitt svar handlar det också mycket om satsningar inom skolans värld. Där har vi lagt fram en rad konkreta förslag. Min följdfråga till ministern med anledning av svaret är: Är regeringen nöjd med den höga ungdomsarbetslösheten? Det skiljer sig ganska mycket mellan våra kommuner runt om i landet, och det tror jag att ministern väl känner till. Om man inte är nöjd, vad har man då för förslag till bättre åtgärder för att få in fler ungdomar i jobb?

Herr talman! Det är intressant när Socialdemokraterna talar om siffertricksande och sedan drar statistik. Den socialdemokratiska regeringen måste nog ha haft något slags världsrekord i siffertricksande när man utförsäkrade människor. Från att ha räknats som arbetslösa förtidspensionerades de, så att de inte räknades som arbetslösa. Det regeringen har gjort är att medvetet flytta människor från den gruppen. Det finns ett ganska vanligt missförstånd. Jag talade med en vän till mig som inte sökte jobb, som bodde hemma och satt passiv i soffan. Han sade att han var arbetslös. Då sade jag: Men du räknas faktiskt inte som arbetslös. Det är när man ute aktivt och söker jobb som man räknas som arbetslös. Det intressanta är att det som mäter hur många det är på arbetsmarknaden som jobbar är sysselsättningsgraden, inte arbetslösheten. Det är på något sätt ett missförstånd när man mäter arbetslöshet i hur många det är som inte har jobb i samhället. Det är sysselsättningsgraden som gäller. Arbetslösa är de som söker jobb men inte hittar något. Det vi har sett i Sverige är att sysselsättningsgraden har ökat och att arbetslösheten har ökat. Det är nämligen fler som jobbar. Det är färre som är utan jobb. Samtidigt är det fler av dem som är utan jobb som söker arbete. Det är viktigt att ha det med sig. Och det är viktigt att ha det med sig när Socialdemokraterna endast talar om att minska arbetslösheten, för vad de är ute efter är inte att fler ska hamna i jobb. I så fall hade ni haft fler förslag på hur jobben ska växa till. Ert förslag är att färre ska söka jobb och färre ska räknas som arbetslösa. Vi kan titta på statistiken, och då är det inget siffertricksande. Det är statistik från SCB som använt samma metod som ni själva använder och som alla kan kolla upp. Sedan 2006 är det 96 000 fler ungdomar mellan 15 och 24 år som har ett arbete. Sysselsättningsgraden i den här gruppen har ökat med 6 procent. Arbetslösheten har ökat, ja, och sysselsättningsgraden har ökat, vilket betyder att fler söker arbete och att fler har arbete. Det är en positiv utveckling. Däremot måste vi såklart se till att minska arbetslösheten utan att det sker på bekostnad av sysselsättningsgraden. Det är väldigt lätt att minska arbetslösheten på bekostnad av sysselsättningsgraden. Det är bara att förtidspensionera människor. Ni har provat det, och det funkade jättebra för er. Ni fick jättefina siffror. Men det var inte ett Sverige som väljarna tyckte var bra. Det är därför som bidragsberoendet i det här landet har minskat med 25 procent. En miljon människor var försörjda med offentliga bidrag 2006. I dag ligger den siffran på runt 750 000 och är på väg ned. Det är så verkligheten ser ut. Det är inte siffertricksande. Ni kan själva kolla upp det på SCB. Det är intressant att diskussionen handlar om fas 3. 96 000 fler ungdomar är i arbete. Beviset mot detta är att ungdomar är i fas 3. Hur många ungdomar är då i fas 3? I januari var siffran 600 stycken. Det är nästan parodiskt. Vi har en sysselsättning som ökar med 90 000 personer, och ni talar om 600.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern och Hanif Bali. De som haft tillgång till Youtube de senaste dagarna har kunnat se hur Alliansen firat sin valförlust efter EU-valet och sina katastrofala SCB-siffror. De har hoppat upp och ned i någon sorts masspsykos, dansat och varit väldigt positiva efter dessa stjärnsmällar. Nu går Hanif Bali upp i samma anda och är entusiastisk över den höga ungdomsarbetslösheten. Det får man väl fundera över vad det står för, herr talman. Men tittar man på Alliansens dans på Youtube tror jag man får en förklaring till Hanif Balis entusiasm över den höga ungdomsarbetslösheten. Bagdad Bob. Det som gjorde att jag begärde ordet var att arbetsmarknadsministern i svaret nöjt och belåtet säger att vi har den lägsta andelen långtidsarbetslösa i hela EU. Det gör mig lite orolig, herr talman. Långtidsarbetslösheten har tredubblats sedan alliansregeringen tog över. Det är det intressanta för en svensk arbetsmarknadsminister. Vi vet alla att när långtidsarbetslösheten har bitit sig fast och individen har kommit långt från arbetsmarknaden blir det problem och svårt för individen att återkomma. Arbetsmarknadsministern ingår alltså i en regering som administrerar en period då långtidsarbetslösheten i Sverige tredubblats. Det är denna utveckling som är livsfarlig. Då kan man inte nöja sig med att jämföra sig med andra länder. Arbetsmarknadsministern säger också att ungdomsarbetslösheten ligger på en låg nivå jämfört med många andra länder, och så är hon nöjd med det. Då hamnar vi i samma fälla, för det beror på vilka man väljer att jämföra sig med. Ett antal länder i EU tar emot bidrag från EU för att de har misslyckats med att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Sverige är ett av de länderna. Jag tycker att det är rimligare att jämföra Sverige med alla de länder som inte tar emot bidrag från EU eftersom de har lyckats bättre med att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Dessa fakta verkar arbetsmarknadsministern försöka förtränga genom att välja jämförelseobjekt för att få den allvarliga situationen att framstå i ett bättre ljus. Troligen är det orsaken till att arbetsmarknadsministern inte lägger fram några förslag och propositioner eller har några idéer om hur vi ska ta oss ur denna svåra situation. Ministern har inga förslag och ingen politik utan är nöjd med att det finns andra länder som har det ännu värre. Hon saknar dessutom insikt om att det finns många jämförbara länder som har lyckats bättre. Det är oroande, herr talman.
Herr talman! Jag tackar för interpellationerna. Vi har talat om denna fråga förr. Låt mig fånga upp något som Johan Andersson sade på slutet: Vi vill få in dem i någon form av åtgärd. Det summerar väl Socialdemokraternas politik för unga. Stefan Löfven står i tv och lovar alla unga jobb. Det är tom retorik, för Stefan Löfven kan inte lova en enda ung person jobb. Att Socialdemokraterna lovar jobb visar att de inte förstår hur jobb växer fram. Vill vi att fler unga ska ha ett jobb att gå till behöver vi underlätta för arbetsgivare att anställa unga. Vi behöver rusta unga så att de kommer närmare arbetsmarknaden och i jobb. Ni har ett förslag på 90-dagarsgaranti. Från dag ett ska man komma in i en åtgärd. Men det är så fel som det kan bli. Det har prövats förut, och ni har alla forskare emot er. De flesta svenska ungdomar är arbetslösa under relativt kort tid. Det skriver ni också i er egen budgetmotion. Att då säga att alla unga ska in i en åtgärd från dag ett är så fel som det kan bli. Alla unga har rätt till förmedlingsstöd från dag ett, säger vi. Vi säger att alla unga som riskerar långtidsarbetslöshet ska ha insatser från dag ett, till exempel gäller det den studiemotiverande satsningen. Det är stor skillnad. När ni har dessa ungdomar framför och berättar om alla de jobb som ni lovar dem - det gör ni ju varje gång ni talar om unga - måste ni berätta hur dessa jobb ska komma till. Jag hörde Stefan Löfven säga häromkvällen att sänkt restaurangmoms kan ge fyra andra jobb. Om ni tar bort restaurangmomsen, hur skapas då fyra andra jobb av den miljon som den kostar per person? Det blir en ganska låg kostnad, så då är det såklart åtgärder för unga ni vill ordna, inte jobb. Det är här skiljelinjen går mellan framför allt Socialdemokraterna och Alliansen. Vi vill se fler stadigvarande jobb på svensk arbetsmarknad så att unga kan vakna upp på morgonen och känna att de har ett jobb att gå till, en egen försörjning och en gemenskap att ingå i. De unga som står längre från arbetsmarknaden på grund av att de har en funktionsnedsättning eller inte gjort klart sin utbildning behöver stöd, och därför riktar vi extra stöd till dem. Här har vi sänkt kostnaden ännu mer, och vi har den mycket lyckade folkhögskolesatsningen. Och i går när vi presenterade våra nya förslag sade vi att de som har en funktionsnedsättning ska få längre tid på sig i folkhögskolesatsningen. Varje år och i varje budget presenterar vi förslag som gör att jobben kan växa till i olika branscher och som kan underlätta för unga att komma närmare arbetsmarknaden. Vi ville från den 1 juli sänka kostnaden ytterligare för dem som är under 23 år, för vi vet att där ligger den stora utmaningen när det gäller att få in en fot på arbetsmarknaden. Det röstade de fyra oppositionspartierna nej till. Herr talman! Skiljelinjen handlar om synen på jobb. Det Socialdemokraterna talar om är åtgärder, vilket Johan Andersson tydligt sade. Jag och hela regeringen vaknar upp varje morgon med fokus på att jobben ska bli fler. Vi säger att det ska bli 350 000 nya jobb till 2020. Då måste vi möta upp med en politik som gör att jobben blir fler. Då kan man inte som oppositionspartierna lägga tunga skatter på miljö, lastbilar, flyg och företag, göra det dyrt att anställa så att färre får jobb och dessutom höja transfereringssystemen. Den ekvationen går inte ihop. Jag vet att Patrik Björck tycker om att beskriva min sinnestämning. Han vet precis hur jag mår och känner. Nej, jag är inte nöjd. Jag är inte nöjd förrän varenda person som kan och vill arbeta har ett jobb att gå till. Det är därför vi hela tiden lägger fram förslag som ska ge fler unga ett jobb att gå till.

Herr talman! Ännu en moderat gick upp och försökte siffertricksa hit och dit i stället för att tala om det allvarliga läget i Sverige för våra unga människor. Här går den stora skiljelinjen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Vi tar varje arbetslös ung människa på största allvar och vill ge dem alla en chans att komma i arbete. Jag har som sagt ställt min interpellation till Elisabeth Svantesson, så jag lägger ingen tid på Hanif Bali. Ni får ursäkta, men jag tycker att det är ministern som ska ta debatten. Oavsett om det är en enda ung människa eller 600 unga som har fastnat i fas 3 är det en för mycket. Inte en enda ung människa skulle hamna i fas 3. Unga människor är vår framtid. Vi måste se till att de får framtidstro. Det är också de som en gång i framtiden ska se till att vi har det bra. Jag ser att det är enormt stor skillnad mellan oss. Vi bryr oss om människor på ett helt annat sätt. Vi har förslag som ska se till att våra ungdomar kommer i jobb, utbildning eller praktik. Och det är riktiga jobb vi talar om. Oavsett om man är ung eller lite äldre vill vi se till att fas 3 stoppas. Man ska kunna få en riktig anställning med kollektivavtalsenliga löner. De som har kommit in i fas 3 lever under otroligt dåliga ekonomiska omständigheter. Och vi vet alla att om man har en dålig ekonomisk situation är det inte lätt att tänka på vare sig utbildning eller att rusta sig själv för sin framtid. Då hamnar man i ett ekorrhjul där det bara gäller hur man ska få möjlighet att betala sin hyra eller kanske få mat till barnen nästa vecka. Då är man kanske inte särskilt positiv eller har de rätta förutsättningarna för att kunna gå vidare. Därför tycker också vi socialdemokrater att vi måste matcha de arbetslösa med de nya jobben som finns. Det är nämligen också ett stort matchningsproblem. Det har regeringen misslyckats totalt med. Otroligt många jobb har gått till spillo. När man diskuterar det här tricksar man med statistiken så att det låter som att det är mycket bättre än vad det är i Sverige. Men Sverige skulle inte få EU-stöd på grund av den höga arbetslösheten bland våra unga om det inte är extremt. Det skulle vi inte få. Sverige har ändå inte haft samma kris som många av de andra europeiska länderna som man jämför med. Vi borde ha kunnat klara av det. Men regeringen har haft en helt annan agenda. Den har varit att låta ungdomarna stå där och klara sig själva, men se till att medelålders vita män får mer i sin plånbok. Det är vad ni har satsat på. Jag kan inte förstå annat än att ministern är nöjd med massarbetslösheten och att ungdomarna hamnar i fas 3. Det är alldeles för många; det inte skulle vara en endaste ungdom i fas 3. Det är vår övertygelse. Och ingen äldre ska vara i fas 3 heller.
Herr talman! Jag vet inte om jag fick särskilt många klarlägganden på mina frågor av arbetsmarknadsministern. Jag tyckte inte att jag fick några svar direkt, men jag ska vidareutveckla vad vi menar med våra förslag. Ministern sade mycket föraktfullt: åtgärd. En åtgärd kan exempelvis vara en praktikplats som sedermera kan leda till jobb. Det kan för ungdomar som inte har fullständig gymnasieexamen eller gymnasiekompetens vara ett utbildningskontrakt där de kanske studerar tre dagar i veckan och är ute på arbetsplats två dagar i veckan. Många undersökningar och utvärderingar av att man gör på det sättet visar att det också leder till jobb. Jag träffade för ett tag sedan ett antal fordonsmekaniker i Mjölby som gick en sådan varvad utbildning, vilket fungerade alldeles utmärkt. De hade dessutom fått sommarjobb, och det skulle förhoppningsvis också kunna leda till fasta jobb. Det fnyser arbetsmarknadsministern åt och kallar föraktfullt för åtgärder. Hon rynkar på näsan åt åtgärder. Naturligtvis är grunden till jobb det självklara när det gäller ungdomar. Jag är precis som arbetsmarknadsministern själv nämner fullt medveten om att det inte är vi politiker som skapar jobb, mer än inom en sektor. Då talar vi om den offentliga sektorn. Under de fyra åren som jag har varit här i Sveriges riksdag har jag kunnat se hur den borgerliga regeringen föraktfullt vänder sig emot offentlig sektor som regulator på arbetsmarknaden. De ser inte alls offentlig sektor som en aktör där man snabbt kan få genomslag för sin politik när det gäller exempelvis satsningar på ungdomar. I dag går ett flertal kommuner på knäna på grund av höga kostnader i fråga om försörjningsstöd och annat. Och en stor andel av dem som uppbär försörjningsstödet är ungdomar som också riskerar att bli långvarigt försörjningsstödsberoende. Det är dess värre på det sättet. Det känns till viss del glädjande att Alliansen nu har vaknat till när det gäller jobben och jobbpolitiken. Vi såg det glada eventet i går där man hoppade och hade sig. Jag kommer ihåg hur föraktfullt man fnös när vi lade fram våra förslag om att vi ville lägst arbetslöshet i EU år 2020. Varför skulle man ha politiska mål som det inte var möjligt att uppnå? Naturligtvis är min följdfråga: Hur pass realistiskt är Alliansens mål? Tror arbetsmarknadsministern själv på det? Jag hoppas att hon och Alliansen har rätt och att det verkligen ger effekt. Vart femte matchningsförsök misslyckas, och det gäller även ungdomar. Arbetsmarknadsministern har beordrat en översyn av Arbetsförmedlingen som kommer att landa här framgent. I samband med den översynen vore det också önskvärt att man kanske ger Arbetsförmedlingen en annan inriktning som handlar om att jobba mer ut mot företag, mer mot att ragga jobb, vilket det finns många lyckade exempel på runt om. I Östergötland har vi haft en satsning för dem som är lite äldre. Satsningen har gett goda resultat. Ungefär 80 procent av dem som blev arbetslösa i samband med industrikrisen har fått jobb, tack vare att arbetsförmedlarna har jobbat konkret med besök ute på mindre arbetsplatser. Tillsammans med företagaren eller ägaren har de gjort en bedömning av kompetensbehovet och har i möjligaste mån kunnat varva det med utbildning. Så fler förslag och satsningar!

Herr talman! Alliansen har satt upp ett mål om fem miljoner jobb till år 2020. Det intressanta är att Konjunkturinstitutet - ett institut som jag hoppas att vi samtliga känner förtroende för - har sagt i sin egen prognos att det absolut är möjligt. Det är deras prognos också, förutsatt att den nuvarande politiken fullföljs. Det är vad de har sagt. Det ni föreslår är den totala motsatsen till den nuvarande politiken. Ni vill införa 90-dagarsgarantin för ungdomar. IFAU är en myndighet som vi i arbetsmarknadsutskottet har ansvar för tillsammans. De skriver så här om 100-dagarsgarantin som ni genomförde under Göran Perssons tid och som ni nu har rakat med 10 dagar: "Utfallet blev varken bättre eller sämre för ungdomarna som omfattades av garantin jämfört med ungdomar som inte omfattades av den." IFAU:s utvärdering var att det gav ingenting. Det här är ert förslag. Det här är ert flaggskepp, något som inte ger något resultat alls. Ni säger att ni tar varenda unge och varenda ungdom på största allvar, men ni har hela vägen sagt nej till de 96 000 nya jobben som har skapats för ungdomar. Ni tar inte de jobben på allvar. Ni tar de 600 i fas 3 på allvar, absolut. Men de 96 000 som har kommit till existerar inte. Det är siffertricksande och jobb som tydligen inte finns. Det är ganska ohederligt och också oseriöst av Socialdemokraterna att inte lyssna på den forskning som finns. Vad är då Socialdemokraternas svar? Jo, det var IFAU som gjorde utvärderingen. Magdalena Andersson gick för någon vecka sedan ut och sade att IFAU skulle läggas ned. Det är svaret från Socialdemokraterna.

Herr talman! Jag tänker ställa två väldigt enkla frågor till arbetsmarknadsministern. Den första är: Oroar det arbetsmarknadsministern att långtidsarbetslösheten har tredubblats under hennes regerings tid? Är det oroande? Den andra frågan är: Oroar det arbetsmarknadsministern att vi har en ungdomsarbetslöshet på 25 procent i tre regioner i Sverige? Det är en ungdomsarbetslöshet som är så hög att vi får bidrag från EU. Oroar detta arbetsmarknadsministern?

Herr talman! Jag var mycket tydlig i mitt förra inlägg om vad som är det absolut viktigaste fokus som jag har. Det är att fler unga ska ha ett jobb att gå till. Det är att fler unga ska rustas och matchas att komma in, att fler unga ska få en första rad på ett cv. Under de månader som jag har varit arbetsmarknadsminister har jag rest runt och samtalat med många unga och många arbetsgivare kring möjligheter till jobb och för arbetsgivare möjligheter att växa. Det är precis som Johan Andersson säger: Offentlig sektor är otroligt viktig som arbetsgivare och behöver också gör mer för de unga. Det är därför jag hoppas att många fler kommuner ska använda yrkesintroduktionsavtalen, att Kommunal och SKL inte bara centralt ska teckna avtal, utan att man på lokal nivå ska ta ansvar. De möjligheterna finns! Möjligheten finns också för varenda kommun att anställa unga som är i sysselsättningsfasen med det särskilda anställningsstödet. Om alla kommuner skulle ta en ung eller två - det är inte längre 600 personer utan strax under 400 unga i sysselsättningsfasen, delvis beroende på de utvecklingsanställningar som har gjort att de har fått jobb men också att vi har förlängt det särskilda anställningsstödet - skulle ingen ung vara i sysselsättningsfasen. Jobben skapas inte hos oss här i kammaren utan ute hos arbetsgivarna, kommunala och privata, som behöver vara med och ta ett större ansvar. Då är nyckeln att se till att jobben växer till i olika branscher och på olika sätt i olika områden. Vad oroar mig? Ja, det oroar mig att en person som gör anspråk på att bli statsminister lovar alla unga jobb, för det är ett tomt löfte som han aldrig kan hålla. Han kan lova åtgärder och insatser, som är mycket bra för många unga som behöver det. Men de flesta unga är arbetslösa under en relativt kort tid. De flesta unga kommer i jobb. Det är därför Sverige och Finland har den lägsta långtidsarbetslösheten, även om vi ligger i snitt med EU. Den matematiska logiken handlar alltså om att de flesta unga är arbetslösa ganska kort tid. Svenska ungdomar har kortare tider. Men det betyder inte att det är en mindre viktig fråga att jobba med. Det är därför som vi har en bredd av insatser, för att jobben faktiskt ska växa till för de unga och för att arbetsgivare ska öppna dörren för de unga.

Herr talman! Även om ministern säger att hon inte är nöjd måste man undra, för vi ser det inte på något annat sätt än att ministern är nöjd. Arbetsmarknadsministern sitter i den regering som har makten att göra en ändring på politiken, om man vill göra det, så att det blir något resultat. Arbetsmarknadsministern är den minister som under sin ministertid inte har lagt en enda proposition till oss i arbetsmarknadsutskottet att ta ställning till. Vi socialdemokrater presenterade en lista på tio möjliga propositioner som man borde ha lagt för att få bukt med arbetslösheten och speciellt ungdomsarbetslösheten, för det är viktigt för unga att få insatser fort, oavsett om det är utbildning, praktik eller jobb. I dag har vi också en högre massarbetslöshet, men då tricksar man med siffrorna. Jag håller med Johan Andersson: Den här regeringen använder sig alltid av föraktfulla ord när vi pratar om människor som jobbar med vård, skola och omsorg. Det är människor som i dag sliter hårt där ute och önskar att de fick fler arbetskamrater. Där kunde vi faktiskt - med politikens hjälp - se till att det blev möjlighet till fler jobb. Där behövs fler kvinnor och män. Speciellt behöver vi tänka på att ungdomar vill komma in och jobba där. Vi behöver också hjälp med miljöarbete. De politiska medel som vi har kommit med i våra förslag handlar mycket om det. Det gäller vård, skola och omsorg, där vi har stora behov och där man kan göra nya jobb med politiska medel, men det handlar också om miljöarbetet, för att kunna göra ändringar där. Vi är inte nöjda med arbetslösheten som den ser ut. Men vi förstår att regeringen är det, eftersom arbetsmarknadsministern inte lägger några förslag.

Herr talman! Jag börjar inse att jag inte kommer att få så mycket mer svar från arbetsmarknadsministern på mina frågeställningar. Ministern har inte lagt någon proposition under sin tid. Det må så vara - nu är det för sent att göra det. Det man kanske skulle kunna ta med sig - jag var inne lite kort på det - är en översyn av Arbetsförmedlingens funktionssätt och matchningsproblematiken. Vart femte arbetstillfälle går förlorat i dag när det gäller matchningen. Där handlar det naturligtvis om de unga, som också har svårt att komma ut. Man kanske skulle ge ett tilläggsuppdrag när det gäller Arbetsförmedlingen eller styra upp den delen, så att de får ett tydligare uppdrag att jobba mer med att vara ute och inte minst besöka mindre företag för att få fram arbetstillfällen, vilket är möjligt och lämpligt, för att kunna använda för olika insatser i form av YA-jobb och annat. Det finns mycket man kan göra om man vill. Jag kan bara konstatera att jag inte har så mycket mer svar att ge till mina kamrater hemmavid. Jag kan meddela att regeringen är mätt och glad just nu, när det gäller de åtgärder på arbetsmarknaden som man har genomfört för ungdomarna. Det behövs inte några nya förslag, några nya åtgärder, utan de kommuner som sliter med sina kostnader och tar pengar ur den kommunala budgeten som skulle ha gått till äldreomsorg, barnomsorg och annat, för att få fler ungdomar i jobb, får fortsätta med det utan någon form av stöd eller viljeinriktning från den alliansledda regeringen.
Herr talman! Tack för interpellationsdebatten! Jag vet inte om någon lyssnar på vad jag säger. Det finns 290 kommuner. Jag vet inte några andra ledamöter än dem i arbetsmarknadsutskottet som tycker om att ge beskrivningar av hur jag upplever det. Men det minsta jag gör är att förakta dem som jobbar i offentlig sektor, för de gör ett otroligt arbete varje dag. Det är just därför jag säger: De 290 kommunerna borde ta ett större ansvar för att anställa människor. Jo, Johan Andersson, till 85 procent subventionerar staten om man anställer en ung eller äldre person som har varit långtidsarbetslös. Det är bara att anställa. Jo, Johan Andersson, YA-jobb är till för varje kommun. Det är bara att anställa en ung person till en väldigt låg kostnad och samtidigt säkra sin kompetensförsörjning och få in mer fötter och händer i vården. Det är bara att göra - i dag! De verktygen finns. Och de kom på plats i januari. Det var några av de första beslut som jag tog. Jag vet att Socialdemokraterna är lite ledsna över att jag inte har lagt några propositioner till exempel när det gäller YA-jobb. Men det behövs inga propositioner för det. Det fattades ett förordningsbeslut kring det. Beträffande de tio förslag som Johan Andersson tycker att vi ska lägga propositioner kring: I ärlighetens namn vet alla socialdemokrater här att många av de förslag som ni lade inte har något med proposition och lag att göra. Det viktigaste i arbetsmarknadspolitiken är först och främst att se till att jobben växer till och att vi hela tiden underlättar anställningar. Jag menar att Johan Andersson kan gå hem till sin kommun och säga: Vi borde ta oss i örat lite allihop och se till att vi anställer fler, för vi har stöd från staten att göra det, och få in fler händer och fötter och få in unga människor på arbetsmarknaden, så att de får vara med att bidra och göra nytta. Det är det jag brinner för varje dag.